Fru talman! Roger Haddad har frågat mig vilka slutsatser jag och regeringen drar av rapporteringen gällande Karolinska institutets antagningar till tandläkarutbildningen. Roger Haddad har vidare frågat mig vilka initiativ jag och regeringen har tagit med anledning av att detta uppmärksammats. Roger Haddad har även frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till en granskning av formerna för antagning till Karolinska institutet och överväga om förordningen som reglerar kvoten alternativ antagning ska ses över. Jag förväntar mig att alla universitet och högskolor följer de lagar och regler som finns för deras verksamhet. Det är viktigt att antagningsförfarandet är transparent och sker på ett rättssäkert sätt. Det är upp till Karolinska institutet att visa på hur man hanterar sina antagningar för att svara upp mot detta. Jag kan inte uttala mig om hur urvalet har gått till i enskilda fall, men jag kan vara tydlig med att det är meriter som ska ligga till grund för urvalet. Här har det enskilda lärosätet ett mycket viktigt ansvar för att det sker. Hur urvalet till högskolan utformas spelar roll för olika gruppers möjligheter att antas till högskolan. Inte minst av det skälet är det viktigt vilka olika slags meriter som ligger till grund för urvalet. Syftet med lokalt beslutade urvalsgrunder kan vara att möta de behov som den specifika utbildningen har av att kunna rekrytera personer med en viss typ av meriter eller att kunna bredda rekryteringen genom att låta olika slags meriter ligga till grund för urvalet. Sådana meriter skulle till exempel kunna vara sådana som har förvärvats i arbetslivet, vilket gynnar det livslånga lärandet. Men det är alltid viktigt att det är meriter som ligger till grund för urvalet. Enligt högskoleförordningen ska högst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av de så kallade lokalt beslutade urvalsgrunderna. Om det finns särskilda skäl får Universitets och högskolerådet medge att en högskola vid urval till en viss utbildning kan göra en annan platsfördelning. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Av myndighetens hemsida framgår att UKÄ har kontaktat KI angående dess översyn av den lokala urvalsprocessen till tandläkarprogrammet. Regeringen följer givetvis resultatet av ärendet. För mig och regeringen är det viktigt att följa hur det lokala urvalet används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Regeringen har därför gett Universitets och högskolerådet tillsammans med Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder det lokalt beslutade urvalet vid antagning till högre utbildning.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Matilda Ernkrans. Liberalerna reagerade starkt på rapporteringen om att Karolinska institutet har en egen kommitté som gör ett urval till KI:s attraktiva tandläkarutbildning. Det är ett hundratal elever som är aktuella per år, och det är några orter som bedriver tandläkarutbildningen. Det innebär att det är en exklusiv utbildning och att efterfrågan på dessa platser blir särskilt stor för dem som drömmer om att få komma in på denna utbildning. För Liberalerna är givetvis det viktigaste förkunskaper och behörighet, oavsett om man har det genom betyg, högskoleprov eller, som statsrådet också var inne på i svaret, andra kvalificerande meriter. Det är givetvis inte så att bara för att man söker till en utbildning är man garanterad en plats. Antagningen ska ske i konkurrens men under rättssäkra former. Efter att ha sett inslaget om kommittén vid Karolinska institutet noterar jag att det inte är rättssäkert. Det ska inte vara så att vissa studenter prioriteras enbart på grund av kontakter, nätverk eller släktskap med dem som sitter i kommittén. Fru talman! Till skillnad från den bild regeringen ger i sitt svar på mina frågor ställde jag min interpellation till statsrådet som en reaktion på regeringens uttalande i bland annat TV4 om att man inte tänkte avisera några direkta politiska initiativ. Enligt svaret ska generellt sett högst en tredjedel av utbildningsplatserna fördelas på grundval av lokalt beslutade urvalsgrunder. I övrigt antas en tredjedel utifrån högskoleprov och en tredjedel utifrån betyg. Karolinska institutet har dock efter ett särskilt beslut beviljats ett undantag och får fördela hälften av platserna utifrån lokal urvalsgrund. Efter det uppmärksammade fallet, hur ser statsrådet på att Karolinska institutet fortfarande har detta beslut om att hälften av platserna kan fördelas på detta sätt? Här handlar det om Karolinska institutet, men jag tror att om vi går in och granskar alla andra lärosäten som har denna typ av utbildningar är jag övertygad om att vi skulle hitta liknande brister i antagningssystemet. Detta underminerar rättssäkerheten och förtroendet för våra lärosäten. Att Karolinska institutet, som är en offentligt finansierad verksamhet, inte ville svara på massmediernas frågor i denna granskning är allvarligt. Också det underminerar förtroendet för den fria akademin och den högre utbildningen i Sverige.
Fru talman! Reportaget i Kalla fakta tydliggjorde verkligen behovet av att följa upp hur lärosäten hanterar de lokala urvalsgrunderna. Jag kan försäkra Roger Haddad om att jag som ansvarigt statsråd tog dessa uppgifter på allra största allvar. Vi ska också påminna oss om att de lokalt beslutade urvalsgrunderna inte har följts upp på de senaste tio åren. Riksdagen beslutade för ett par år sedan att man ska fortsätta använda de lokalt beslutade urvalsgrunderna och att den delen i urvalsprocessen ska stärkas. Jag och regeringen är övertygade om att de lokalt beslutade urvalsgrunderna fyller en viktig funktion, inte minst för att bredda rekryteringen och i ett läge då vi behöver ta till vara kompetenser som människor har förvärvat i arbetslivet som en merit för att de ska få tillgång till högre utbildning. Av dessa tre anledningar - att det var tio år sedan en uppföljning gjordes, att riksdagen har fattat detta beslut och att granskningen i Kalla fakta tydliggjorde behovet av en uppföljning av hur lärosäten hanterar de lokalt beslutade urvalsgrunderna - satte jag på en gång igång ett arbete.

Låt mig vara tydlig med att rättssäkerhet och transparens är viktigt. De lagar och regler som gäller ska följas oavsett lärosäte. Jag kan inte kommentera enskilda lärosäten eller enskilda fall, men jag har varit tydlig med att jag förväntar mig att KI lever upp till de lagar och regler som gäller och att man också måste svara för hur man har använt sitt lokala urval för antagning.

Denna interpellationsdebatt visar att regeringen och Liberalerna har ett gemensamt engagemang. Vi vill känna oss trygga med att detta fungerar väl, och vi vill stärka och fortsätta utveckla de lokala urvalsgrunderna.
Fru talman! Detta är ett underkännande av regeringens politik vad gäller breddad rekrytering. Jag fortsätter att läsa om hur ni går fram med frågan om breddad rekrytering, och det finns fortfarande andra uppdrag för att bredda rekryteringen ytterligare. Det finns dock stora risker med hur dessa regelverk används, och Karolinska institutets hantering av tandläkarutbildningen är bara ett exempel på att det krävs en gräns. Jag tror inte ett dugg på regeringens tal om att det har gått tio år och att det är dags att se över detta, utan det här är en direkt konsekvens av att jag har ställt denna interpellation. För en månad sedan sköt regeringen nämligen frågan ifrån sig i Kalla fakta och i Nyheterna i TV4 och hänvisade till Karolinska institutet. Man tänkte inte ta några politiska initiativ. Ett annat intressant texturklipp i svaret är hänvisningen till Universitetskanslersämbetets hemsida, för att visa på handlingskraft. Universitets och högskolerådet fick ett uppdrag redan i juli 2018 gällande denna fråga. Är det detta statsrådet menar? Vad hände med det beslutet? Det var Socialdemokraterna som redan för ett år sedan fattade beslutet att se över reglerna. Fru talman! Jag vill veta: Vad hände efter juli 2018 då UHR fick ett utpekat uppdrag när det gäller lokala antagningsregler? Det jag hittar på hemsidan är att man visar på goda exempel och på hur man ska jobba med breddad rekrytering. Jag noterar tyvärr, fru talman, och här vill jag kritisera regeringen: Jag förväntar mig att svar på en interpellation från Liberalerna inte ges i TV4-nyheterna. Det ska ges i denna kammare enligt de rutiner vi har. Det är inte acceptabelt att, på grund av att jag har ställt en interpellation och pressat regeringen på åtgärder, meddela svaret på min interpellation dagen före i tv-rutan.
Fru talman! Det kan komma som en överraskning för Roger Haddad och Liberalerna, men planeten kretsar inte runt Liberalerna. Det finns faktiskt andra hänsyn och initiativ när det gäller bland annat den svenska politiken som tas utan att det är Liberalerna som har drivit fram det i form av en interpellationsdebatt. Jag fick interpellationen. Jag valde att svara på den så snabbt jag kunde. Anledningen till att jag kunde lämna ett så snabbt svar var att jag visste att jag redan hade satt igång ett arbete och hade ett beslut som skulle fattas av regeringen i går när det gäller de lokalt beslutade urvalsgrunderna. Det är ett aktivt och offensivt beslut som handlar om att UHR och UKÄ nu får ett ansvar för att kartlägga och analysera alla lärosätens arbete med lokala urvalsgrunder så att dessa utformas på ett transparent och rättssäkert sätt, i syfte att stärka det lokala urvalet så att vi kan använda det för att bredda rekryteringen. Det är inte ett uppdrag som man plockar fram lite snabbt på en vecka eller så utifrån när Liberalerna ställer en interpellation, utan det är ett arbete som naturligtvis har initierats och förberetts mycket tidigare än så. Däremot blev jag väldigt glad när jag fick interpellationen från Roger Haddad och Liberalerna, för jag kände att det är alldeles utmärkt att det är fler än jag och regeringen som tycker att det är viktigt att vi fortsätter att utveckla de lokalt beslutade urvalsgrunderna och att vi följer det beslut som riksdagen fattade för ett par år sedan i denna kammare, där det står att de ska utvecklas och stärkas. Detta var också anledningen till att UHR fick uppdraget. Som jag sa kan vi nu konstatera att TV4:s granskning satte fingret på och tydliggjorde att vi nog behöver göra en bredare uppföljning. Vi vet att det är tio år sedan vi gjorde en sådan bred uppföljning av de lokalt beslutade urvalsgrunderna och hur alla lärosäten använder dessa, utifrån transparens och rättssäkerhet. Då satte jag igång ett sådant arbete, och det var detta regeringen kunde fatta beslut om i går. Jag är väldigt stolt över att vi kunde jobba fram det så snabbt. Jag är som sagt glad över att Liberalerna lämnade in interpellationen så att jag kan känna att det finns ett fortsatt stöd i denna kammare för det som riksdagen har beslutat, nämligen att det ska vara möjligt att använda tre urvalsgrunder: en tredjedel högskoleprov, en tredjedel betyg och en tredjedel lokalt beslutade urval. Det var detta kammaren beslutade. Sedan kan man i en särskild ordning och genom ansökan till UHR, om man motiverar det väl, få använda en lite större del lokalt beslutade urval. Detta är dock myndighetsbeslut, och Roger Haddad vet att jag är förhindrad att uttala mig om det. Jag kan bara generellt säga att jag förväntar mig att alla mina och Sveriges myndigheter följer de lagar och regler som de är satta att följa. Jag ser verkligen fram emot ett fortsatt arbete tillsammans med Liberalerna för att stärka denna del, som är viktig för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Sverige för framtiden. Det finns många yrken där vi behöver högre utbildning och fler som har rätt meriter och kvalifikationer att ta sig in på utbildningarna och som också klarar av att få en examen.
Fru talman! Jag har varit med länge i politiken, och det är ytterst sällan ett politiskt beslut på regeringsnivå råkar komma något dygn före en debatt i kammaren. Det är inte första gången jag ser detta. Anna Ekström har gjort så, och nu är även Matilda Ernkrans med på listan. Det är självklart att vi genom att agera och pressa regeringen och genom att ställa interpellationen har påverkat beslutet. För några veckor sedan, i nyheterna, ville statsrådet Matilda Ernkrans inte ta några politiska initiativ utan hänvisade kritiken mot antagningen till tandläkarutbildningen till Karolinska institutet. Men vi nöjde oss inte med detta, för vi tycker inte att det räcker att ett enskilt lärosäte i princip ska granska sig självt. Då fanns inte några utpekade uppdrag till Universitetskanslersämbetet, utan det är senare som det har lagts ut på webbplatsen att Karolinska institutet har kontaktats. Det är självfallet bra att regeringen agerar, fem i tolv, på grund av att vi politiskt har pressat den i denna fråga.

Detta är helt oacceptabelt. Reglerna måste ses över.
Fru talman! Som jag sa kretsar inte planeten runt Liberalerna även om de och Roger Haddad tycks tycka så. Det finns andra som också är aktivt engagerade i att vi ska kunna fortsätta att förbättra och utveckla Sverige. Jag har också varit med länge i politiken.

Detta uppdrag sattes igång så fort jag hade möjlighet att göra det, och det levererades genom ett regeringsbeslut i går. Jag är som sagt mycket glad över det engagemang som Liberalerna visar i denna fråga. Jag hoppas och tror att vi kan ha ett fortsatt gott samarbete för att göra detta riktigt bra för framtiden. Det var Kalla fakta som tydliggjorde behovet av att följa upp frågan, som inte har följts upp på tio år. Riksdagen beslutade att vi ska stärka arbetet med lokalt beslutade urvalsgrunder. Jag satte igång arbetet så fort behovet tydliggjordes av Kalla fakta för att se vad vi kunde göra ytterligare. Regeringen fattade beslut i går. Vi kommer att få en grundlig kartläggning och analys den 1 mars 2021, och då kan vi ta det vidare om det är så att vi behöver förändra något för att ytterligare förstärka det lokala urvalet, vilket är viktigt för en breddad rekrytering.